Herr talman! Utvecklingen i världen har under det gångna året präglats av tilltagande spänning och osäkerhet på både det politiska och det ekonomiska området. Den tendens till konfrontationspolitik mellan supermakterna som har ersatt avspänningen synes fortsätta, trots att nya samtal mellan dem inletts om begränsning av kärnvapen. Världens rustningar ökar mot alltmer ofattbara nivåer. Den internationella ekonomin genomgår samtidigt en allt djupare kris, som tar sig uttryck i stagnerande produktion och ständigt ökande arbetslöshet. Denna utveckling utgör på sikt ett hot mot vår säkerhet och vår välfärd. Den tilltagande användningen av våld på olika håll i världen inger också oro. Den minskande respekten för folkrätten och FN-stadgans principer har åtföljts av ett alltmer öppet åsidosättande av FN:s uttalade vilja. Också säkerhetsrådets beslut har upprepade gånger trotsats. FN:s generalsekreterare har varnat för att medlemsländerna genom att avlägsna sig från stadgans normer och förpliktelser närmar sig en ny internationell anarki. Ett stärkande av FN:s roll som instrument för kollektiv säkerhet ter sig därför ytterst angeläget. Tempot på kapprustningens område har stegrats, medan praktiskt taget inga substantiella framsteg gjorts i centrala rustningskontrollsoch nedrustningsfrågor. Den växande fredsopinionen utgör en sund reaktion mot regeringarnas oförmåga att bryta rustningarnas onda cirkel. FN:s generalförsamlings andra specialsession för nedrustning sommaren 1982 blev en missräkning för alla som hoppats att världssamfundet skulle lyckas utarbeta och anta ett fullständigt nedrustningsprogram. Huvudansvaret för de uteblivna resultaten härvidlag torde — uttalar föredragande statsrådet, och jag delar den uppfattningen — få delas av de båda supermakterna. Den ökning av den militära aktiviteten i det nordiska området som blivit resultatet bör ses som ett led i supermakternas bevakande av sina globala intressen och som en del av den strategiska maktbalansen dem emellan, och den kan därför inte uppfattas som primärt riktad mot Sverige. Utvecklingen kan dock inte undgå att på olika sätt få återverkningar också för Nordens del. Därmed ställs stora krav på vår egen förmåga att även i fortsättningen upprätthålla respekten för vårt lands territoriella integritet och säkerhetspolitiska linje. De grova kränkningar av svenskt territorialvatten och svenskt militärt skyddsområde som flera främmande ubåtar gjort sig skyldiga till utgör en allvarlig påminnelse härom. Det svenska territoriet skall med fasthet och kraft skyddas mot kränkningar med alla tillgängliga medel. I de nordiska länderna finns inte några kärnvapen. Det är viktigt att detta läge består. Regeringen måste därför eftersträva att få till stånd överenskommelser som gör Norden till en kärnvapenfri zon. Sådana överenskommelser kan lindra spänningen mellan blocken och minska risken för att länderna utsätts för kärnvapenanfall. Centern anser att en kärnvapenfri zon i Norden skall ses som ett första steg mot ett kärnvapenfritt Europa. I dag framstår det också tydligare än någonsin att hela Östersjön måste omfattas av en sådan zon. De senaste årens utveckling i världen förändrar, enligt mitt sätt att se, inte de allmänna slutsatser som drogs i 1982 års försvarsbeslut. Grunderna för de säkerhetspolitiska överväganden som redovisades i samband därmed, och om vilka enighet rådde i riksdagen, kvarstår oförändrade. Den svenska säkerhetspolitiken, grundad på vår alliansfrihet syftande till neutralitet i krig och stödd på ett för våra förhållanden starkt försvar, bör ligga fast. Det är viktigt att regeringen konsekvent och bestämt fullföljer denna politik. En fråga av säkerhetspolitisk art som försvarsutskottet har behandlat är den motion som Sture Korpås och Rosa Östh har väckt om att gästande främmande fartyg inte bör ha kärnvapen ombord vid besök i svensk hamn. Regeringen har nu, bara någon vecka efter motionskravet från centern, beslutat att kräva att gästande fartyg inte skall ha kärnvapen när de går in i svensk hamn. Det är bra att regeringen på denna punkt reagerade så snabbt på detta centerkrav. Beträffande utvecklingen av försvarets ekonomi har den, precis som alla andra delar av samhället, fått känna av den försämrade samhällsekonomin. Det har också skett en del politiska förskjutningar sedan försvarsbeslutet i maj 1982. Socialdemokraternas planeringsnivå i försvarsutskottet ligger nu 200 miljoner under försvarsbeslutet. Centern ligger 100 miljoner under. Moderaterna har däremot nu frångått den ekonomiska nivå som de hade i fjol genom att gå ner med ca 370 miljoner. De accepterar nu mittenregeringens nivå, som också blev riksdagens beslut. Det är ett politiskt intressant faktum att moderaterna nu accepterar den nivå som de kritiserade för ett år sedan. Folkpartiet har något överraskande hamnat på den socialdemokratiska linjen. Jag beklagar den utvecklingen, som innebär att mittenpartierna nu för första gången på mycket länge delar sig i försvarsfrågan. När det gäller det militära försvarets fortsatta utveckling anser vi från centerns sida att man i första hand bör behålla inriktningen mot en femte fullständig Norrlandsbrigad. I avvaktan på ÖB:s programplan och regeringens prövning av denna bör riksdagen nu inte heller fatta beslut om bibehållande eller ändrad lokalisering av den tolfte jaktdivisionen. ÖB:s planering har nu tillförts ytterligare material genom förslaget från ubåtsskyddskommissionen. Vi anser från centerns sida att ÖB nu snarast bör sammanväga de ekonomiska konsekvenser som detta medför, och regeringen bör sedan återkomma till riksdagen. Om en omplanering inte kan göras måste åtminstone delvis nya medel till. Medel får inte saknas för att till fullo täcka de ökade kraven på bättre ubåtsjaktskapacitet. Frågan om JAS avgjordes i fjol av en majoritet i riksdagen. Efter många år av utredande fanns det då ett bra underlag för en slutlig bedömning av efterträdare till Viggensystemet. Viggen har varit ett bra plan, som väl fyllt sin roll i krigsorganisationen och som också ingett respekt i omvärlden. Det kan därför finnas anledning att också erinra om det stora antal kränkningar av vårt luftrum som äger rum nästan dagligen. Därför är det nödvändigt att vi i framtiden kan agera med kraft och fasthet när det gäller att hålla tillbaka sådana kränkningar av luftrummet. Det JAS-plan som nu skall byggas kommer att vara ett mindre plan än Viggen men kommer ändå att vara ett plan med fullgoda prestanda. Att bygga ett eget plan i Sverige är ett bra bevis på att vi fullföljer vår säkerhetspolitiska linje. Genom att vi själva utvecklar planet kan vi också bli mindre beroende än om vi hade valt den andra linjen, att köpa färdiga flygplan utifrån. Det är viktigt när det gäller JAS-ekonomin att komma ihåg att beslutet grundar sig på ett försvarsprisindex. Gör man avindexeringar som berör detta, innebär det en ny och förändrad situation för många av försvarets långsiktiga ekonomiska åtaganden. Socialdemokraterna ansåg i fjol att man inte då kunde ta ställning i JAS-frågan. De osäkerheter som man pekade på har man undersökt. Jag kan inte finna att man egentligen på någon punkt anger några andra slutsatser än vad vi redan då kom fram till. Det som hänt är bara ett års förhalning och ytterligare en beslutstidpunkt. Det är inte heller någon hemlighet att socialdemokraterna inför valrörelsen har felinformerat allmänheten om sin ståndpunkt. Man har direkt påstått att man var emot JAS. Nu — i regeringsställning — säger man i propositionen att man var för JAS redan i fjol. Men det är bra, och jag delar försvarsutskottets ordförandes uppfattning att vi nu har en stark majoritet för att vi skall ha ett JAS-system, även om vi är oense om de ekonomiska nivåerna. Herr talman! Det som har redovisats de senaste dagarna och som berör svensk säkerhetspolitik är allvarligt. Ubåtskränkningarna har väckt berättigad vrede hos den svenska allmänheten. Ytterst är de ett hot mot en fredlig utveckling i vårt närområde. Men det som inträffat får inte leda till att vi tror att vi kan lösa problemen bara genom mera pengar. Det är viktigt att vår säkerhetspolitik är långsiktig och konsekvent. Vi måste arbeta vidare med en fast utrikespolitik, ett ökat engagemang i nedrustningsarbetet, ett fortsatt engagemang för jordens fattiga, en handelspolitik som vidgas åt olika håll och sist, men inte minst, en försvarspolitik som visar att vi vill värna vår frihet och vårt oberoende. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 1,5, 7,10, 11 och 12.
Jag får anmäla att anslag om kvällsplenum nu har satts upp.
Herr talman! Under senare år har det internationella läget kraftigt försämrats. En kylig vind drar genom världen. Spänningarna ökar, och konflikterna blir bara fler och allvarligare. Många känner oro inför framtiden, och det gäller särskilt ungdomen. Det är stormakternas oförmåga att klara sin egen fruktan för varandra som ger anledning till oro. Det är stormakterna som innehar ekonomisk, politisk och militär makt. Det är stormakterna som har världens öde i sina händer. Därför borde stormakterna kunna ange konstruktiva lösningar på världens säkerhetspolitiska problem. Men vad händer? Stormakternas kapprustning ökar och är ett hot mot småstater. Sverige upplever på mycket nära håll hur resurserna för anfall, även mycket snabba sådana, har ökat. Ökad attackflygkapacitet hos öst ökar kraven på svenskt luftförsvar och på svenskt civilförsvar. Likaså ställer tillkomsten av västs kryssningsrobotar nya krav på svenskt luftförsvar. Nytt och kraftigt pansar i moderna stridsvagnar ställer nya krav på vårt pansarvärnssystem. Det är i stort dessa förutsättningar som gäller när vi skall fatta beslut om hur vårt totalförsvar skall utformas. Visserligen har aktningsvärda försök gjorts för att åstadkomma rustningsbegränsningar, men hittills har detta ej givit resultat. I budgetpropositionen säger regeringen att den kommer att intensifiera ansträngningarna för att främja internationell fred och avspänning, och det tycker jag är bra. I propositionen säger regeringen vidare: ”Den växande fredsrörelsen i världen utgör en sund reaktion mot regeringarnas oförmåga att bryta rustningarnas onda cirkel.” Jag kan instämma i det. Fredsrörelserna har väckt mycken uppmärksamhet, och bakgrunden är uppenbar. Den är, som jag nämnt tidigare, den omfattande upprustningen och framför allt risken för ett kärnvapenkrig, där stormakterna kan dela ut förintande slag mot sig själva och mot världen i övrigt. Fredsarbetet får dock inte vara någon särskild grupps egendom. Om freden inte tillhör alla är det ingen fred, utan endast anledning till ytterligare splittring och strid. Min uppfattning är att fredsrörelserna skall överbrygga motsättningar mellan folk och länder och därigenom minska konfliktanledningar. Vårt försvars huvuduppgift är att vara fredsbevarande. Det innebär att vi skall bidra till lugn och stabilitet i världen. Vi skall också undvika att bli indragna i ett krig, om ett sådant skulle bryta ut. Vårt försvar måste vara trovärdigt och väl balanserat mot alla angreppsformer. Under senare år har påfrestningarna på vårt försvar blivit allt större. Vi har fått en rad rapporter om att ubåtar iakttagits på svenskt vatten. Ändå var det närmast en chock att verksamheten ökat så kraftigt och att operationerna mot oss är så omfattande som ubåtsskyddskommissionen nu redovisat. Att stormakten Sovjet så hänsynslöst kränker en liten grannstat känns mycket allvarligt. Och att Sovjet så uppenbart ljuger, liksom i fråga om U 137 i Blekinge, får självfallet betydelse för vår syn över huvud taget på vad denna supermakt framför. Gör tankeexperimentet att någon för tre år sedan hade sagt att Sverige 1982 skulle tvingas använda vapenmakt långt inne på eget territorium mot militära enheter från ett främmande land! Ingen skulle ha trott på något sådant. Men detta var alltså vad som hände. Sverige tvingas att använda vapenmakt för att freda sitt territorium och sin integritet — och detta i ett läge som vi ändå betecknar som fredstillstånd. Riksdagens försvarsbeslut i fjol innebar att uppgiften att kunna upptäcka och bekämpa främmande ubåtar åter togs upp som en viktig funktion för försvaret. Sedan försvarsbeslutet 1972 har denna funktion varit kraftigt nedprioriterad. Försvarskommittén inför fjolårets beslut uttalade att vi redan i fredstid och vid neutralitet måste kunna värna vårt landoch sjöterritorium och vårt luftrum mot kränkningar. Kommittén uttalade att ”i fred måste beredskap för insats mot kränkningar av vårt territorium och luftrum kontinuerligt upprätthållas”. Ubåtsskyddskommissionen har övertygande visat att vi för att på ett rimligt sätt kunna värna oss mot kränkningar av ubåtar behöver större resurser än dem som riksdagen anslog i fjol för denna uppgift. Kommissionen föreslår ungefär en fördubbling av den insats som då beslöts för försvarsbeslutsperiodens fem år. Man kan uttrycka det så, att vi måste öka risken för upptäckt och bekämpning så mycket att den kränkande parten uppfattar att priset för fortsatta kränkningar blir högt. Politiska deklarationer och protester från vårt land har inte haft någon effekt — tvärtom har ju verksamheten mot oss trappats upp efter händelserna i Karlskrona hösten 1981. Mot denna bakgrund är det helt nödvändigt att förstärka resurserna för att upptäcka och bekämpa främmande ubåtar. Kanske måste vi gå så långt att vi säger att en del medel som vi har för bekämpning av ubåtar i krigstid — då man syftar till att sänka fientliga ubåtar — måste få tillgripas redan i fredstid. Men likväl behövs också särskilda vapen för fredstid, i de fall där vi vill kunna skada en ubåt eller tvinga upp den till ytan. De mer omfattande resurserna behövs dock för att man skall kunna upptäcka ubåtar. Det är en svår uppgift, eftersom olika salthalter, olika temperaturskikt, bottenförhållanden och magnetiskt underlag på många håll kraftigt försvårar användning av utrustning som används för spaning efter ubåtart.ex. ute på världshaven. Det här betyder att Sverige till stor del självt måste finna ut nya metoder, vilket kräver forskning och därefter utveckling av nya spaningsmedel. Förhoppningsvis skall också svensk industri kunna finna detta område intressant och kanske relativt snart kunna ge oss dessa nya möjligheter. Ubåtsskyddskommissionen har angivit ett exempel på hur man i stora drag skulle förstärka ubåtsskyddet utöver det som inrymdes i fjolårets riksdagsbeslut. Det ankommer nu på regeringen att förelägga riksdagen förslag, i den mån inte beställningarna kan göras inom redan givna bemyndiganden. Från folkpartiets sida är vi beredda att bifalla ett sådant förslag. Detta innebär en utökad uppgift för försvaret. Det hade troligen varit möjligt att genom ökade rationaliseringar inom fredsdriften av försvaret inrymma också detta i den försvarsram som beslöts i fjol. Men på grund av att denna ram reellt har minskat genom regeringens förslag i år kan man säga att ytterligare besparingsåtgärder — utöver dem som beslöts i fjol — redan har intecknats. Detta minskar självfallet möjligheten att inrymma även de nya uppgifterna utan att anvisa nya medel. Folkpartiets grundinställning är — såsom den redovisades redan i partimotionen i början av året — att det är viktigt att hålla uppe försvarets effekt och förmåga, alltså krigsorganisationen och dess kvalitet. Besparingar måste i stället inriktas på att rationalisera den fredstida verksamheten — minska byggnadsverksamheten inom försvaret och att vidta ytterligare åtgärder av detta slag. Självfallet finns det ett nära samband mellan anslagens storlek, rationaliseringarnas omfattning och den krigsorganisation — inkl. utökade resurser för ubåtsskydd — vi kan ställa upp. Vi anser inte att alla besparingsmöjligheter är tillvaratagna. Jag vill allvarligt vädja till regeringen att inför nästa års budgetproposition på ett långt klarare sätt än som skett i år verkligen redovisa vad man i olika sammanhang kan göra för att spara på fredsdrift i syfte att hålla uppe krigsorganisationen. Först när en sådan redovisning av ytterligare besparingsmöjligheter föreligger kan man bedöma vilken totalram som behövs för försvarsmakten för att klara de uppgifter som lades på denna genom fjolårets försvarsbeslut, plus den ökade ambitionsnivå som nu så starkt motiveras i fråga om ubåtsskyddet. Av det utskottsbetänkande vi i dag har att behandla framgår att stor enighet råder mellan de demokratiska partierna beträffande säkerhetsoch försvarspolitiken. Detta utgör i och för sig en ökad trovärdighet för det svenska totalförsvaret. Jag instämmer i vad Per Petersson sade i det avseendet. Men visst har vi olika uppfattningar inom vissa områden. Jag tänker beröra några sådana. Som jag sagt tidigare i mitt anförande måste försvaret i likhet med övriga samhällsfunktioner ta sin del av besparingsbördan i det kärva ekonomiska läge vi har. Hur mycket försvaret skall spara och var gränsen skall gå är ytterst en säkerhetspolitisk fråga. Trots den nedskärning regeringen gjort i budgetpropositionen anser vi att det går att fullfölja 1982 års försvarsbeslut beträffande krigsorganisationen. Det finns utrymme för att åstadkomma en femte Norrlandsbrigad. Man kan även här göra vissa besparingar genom att renovera och modernisera de äldre bandvagnarna typ 202, om det skulle visa sig att ett visst antal bandvagnar av typ 206 måste avbeställas av ekonomiska skäl. Krigsorganisationen blir allvarligt försvagad om tolfte jaktdivisionen läggs ned. Av olika skäl har försvarskommittén konstaterat att kravet på luftförsvaret ökar. Erfarenheter och studier visar att ett starkt luftförsvar tvingar en angripare att anfalla i vågor för att minska sina förluster. Ur svensk synpunkt underlättar det väsentligt att via luftbevakningssystem larma civilbefolkningen, som då får möjlighet att utnyttja skyddsrummen. Mot denna bakgrund är det befogat att behålla dagens tolv jaktdivisioner. Jaktflyget har reducerats från 33 jaktdivisioner 1955 till 12 jaktdivisioner 1980, samtidigt som hotbilden förvärrats. Regeringen föreslår att tolfte jaktdivisionen snarast skall läggas ner, trots att flygplanen finns och trots att behovet av ett starkt luftförsvar blivit så väl dokumenterat under senare år. Det gäller en minskning av en krigsorganisation som har den allra högsta beredskapen och rörligheten — egenskaper som är av stor betydelse när man prioriterar försvar mot överraskande angrepp. Det hela känns bakvänt — nästan en tiondel av jaktflyget skulle skrotas, trots att flygplanen är fullt användbara ett årtionde till. Frågan om JAS eller, som flygplanet i framtiden skall kallas, Gripen var den fråga som uppmärksammades mest i samband med förra årets försvarsbeslut. Med fem rösters övervikt beslöt riksdagen att förorda ett svenskt alternativ. Av den av regeringen framlagda propositionen framgår att osäkerheterna i projektet inte är så stora att de motiverar att man avbryter projektet. Det var osäkerheterna som socialdemokraterna förra året inte ville godta. De preciseringar som socialdemokraterna då krävde sträcker sig tidsmässigt framemot år 2000. Dessa osäkerheter finns alltså i dag. Från folkpartihåll påpekades i debatten att ett års uppskov med beslutet inte skulle ge ett bättre underlag i dessa avseenden. I propositionen tar man inte upp de osäkerheter som debatterades så mycket förra året. Det gäller främst förändringar i hotbilden, före och efter sekelskiftet. Olof Palme berörde dessa invändningar i riksdagsdebatten. Han sade att ”det finns delade meningar om planets prestanda och så pass stora oklarheter, att det inte är så att säga beslutfört”. Vidare sade Olof Palme att ”jag har nyss pekat på behovet av att modifiera flygplanet i framtiden till de krav som en förändrad stridsmiljö kan ställa redan under 1990-talet. Vi vet av erfarenhet att ett sådant kostar pengar.” Denna fråga har man inte tagit upp i propositionen. Jag har inget att invända mot att detta inte berörts. Inom många områden går det inte att åstadkomma ett klarläggande när det gäller ny utrustning hos angriparen kring sekelskiftet. Det är inte möjligt förrän utrustningen i fråga tagits i bruk. Även då är det mycket svårt att komma fram till ett klarläggande på grund av den stora sekretess som omger allt nytt som man kan utrusta ett flygplan med. Också andra osäkerheter kvarstår, t.ex. när det gäller bränsle och valutakurser. Vi vet inte mer i dag än vi gjorde för ett år sedan om vilken dollarkurs som kommer att gälla under 1990-talet. När det gäller reserverna inom JAS-ramen anfördes tveksamt från socialdemokraternas håll i fjolårets debatt att man med hänsyn till utrymmet när det gäller flygvapnets ram inte skulle klara fördyringarna. I propositionen konstateras i stället att osäkerheten på den ekonomiska sidan inte är så stor. Man godtar det kontrakt som finns. Därför finns det ingen anledning att vare sig öka eller minska ramen för JAS-projektet. Propositionen anger i stället 24,9 miljarder. Det kan synas som om den ekonomiska osäkerheten i projektet därigenom skulle öka. Det är anmärkningsvärt, om man tidigare tyckt att osäkerheten är stor. Men klokt nog tar man inte 800 milj.kr. från JAS-ramen och använder dem till annat. Pengarna reserveras inom flygvapnets ram för sådana osäkerheter som den ekonomiska granskningen visat på. Under 1992 skall Gripen ersätta Viggen, vars första division då utgår. Därför är det viktigt att beslut fattas nu i denna sedan lång tid tillbaka debatterade fråga. Jag yrkar bifall till i första hand reservation 7 samt i övrigt till reservationerna 2, 6, 8, 9, 11 och 12.

Herr talman! Vi för den här försvarspolitiska debatten mot bakgrund av ubåtskommissionens rapport. Men vi för den också inför det beslut om anskaffning av ett nytt militärflygplan — JAS — som uppenbart kommer att genomdrivas här om några timmar. Det är två händelser som på ett mycket hårdhänt och realistiskt sätt berör och påverkar Sveriges säkerhetspolitiska situation och totalförsvarets utformning och utveckling, politiskt, ekonomiskt och militärt. Sveriges säkerhetspolitiska läge har försämrats. Det har vi tyvärr haft anledning att konstatera vid alla försvarsdebatter under de senaste åren. USA:s och Sovjets ökade rustningar har dragit in Norden och därmed också vårt land i en farligare situation än tidigare. Gränskränkningar, både till sjöss och i luften, har blivit vanligare, intresset för vårt territorium från båda stormakternas sida har ökat, och den militära uppladdningen i det nordiska området har antagit allt större proportioner. Det är en kamp mellan de båda blocken, där man inte tar särskilt stor hänsyn till ett litet alliansfritt land som vårt. Det är mot den bakgrunden man skall se ubåtskränkningarna, som aktualiserats i den nu framlagda rapporten. De riktar sig inte i första hand mot Sverige. Det är inte så att Sovjet eller för den delen USA förbereder krig mot vårt land. De vidtar sina mått och steg för att förekomma och motverka den andre store motståndarens åtgärder. Sverige måste efter måttet av sin förmåga avvisa och bekämpa alla sådana övergrepp. Vi skall ha ett så starkt totalförsvar som det är möjligt för oss att upprätthålla. Det totalförsvaret skall också innehålla en militär organisation. Den militära organisationen skall vara så effektiv och välutrustad som det är möjligt för oss att åstadkomma. Den skall vara väl avvägd mellan olika vapengrenar. Den skall vara helt inriktad på att slå vakt om vår alliansfrihet och värna vår neutralitet. Den skall vara självständig och får absolut inte stå i beroende till något av stormaktsblocken, vare sig det gäller organisation, utbildning eller materielanskaffning. För en sådan organisation är en helt övervägande del av svenska folket villig att betala en dryg kostnad. De vill inte att Sverige skall vara ett militärt tomrum, som direkt skulle fyllas med endera stormaktens styrkor. Har nu Sverige ett totalförsvar och en i detta ingående militär organisation som svarar mot dessa krav? Svaret är nej. Det svenska samhällets sårbarhet ökar och dess motståndskraft minskar för varje år som går. Det är en utveckling som vi delar med alla industriländer. En nationell försvarspolitik värd namnet måste inriktas på att så mycket som möjligt motverka och helst upphäva de negativa tendenserna i denna utveckling. Men den nationella försvarspolitik som socialdemokrater och borgare i största sämja bedrivit ända sedan 1940-talet har haft direkt motsatt effekt. Ni har tillåtit en samhällsutveckling som utarmat stora delar av landet och effektivt omöjliggjort en bra försvarsorganisation, såväl civilt som militärt. Ni har gjort vårt land ensidigt beroende av västvärldens ekonomier och deras stora, transnationella företag. Ni har varit behjälpliga, ja uppmuntrat till, utslagning och strukturförändringar inom svensk industri och svenskt jordbruk som på ett katastrofalt sätt har urholkat Sveriges egenförsörjning och därmed vår självständighet. Ni har, slutligen, genom den militärpolitik som ni fört och den militära organisation som ni byggt upp för miljarder och åter miljarder under alla dessa år, effektivt bundit upp vårt lands militärindustri, materielanskaffning, officersutbildning och militära organisation till västalliansen NATO och till USA. Nu kommer det in sovjetiska ubåtar i de svenska skärgårdarna. Förvånar det er? Om en svensk försvarsminister, Torsten Gustafsson, i bondsk och ärlig klartext talar om vad alla andra säger i smyg, nämligen att vi hör hemma i NATO, vad skall då den sovjetiska statsoch militärledningen dra för slutsatser? Jag har tillhört den svenska armén i 24 år, och jag är fortfarande anställd i det svenska totalförsvaret. Jag har avverkat några försvarsministrar, från den beskedlige Allan Vougt på 1940-talet, via de mindre beskedliga Torsten Nilsson, Sven Andersson och Eric Holmqvist, till den senaste tidens borgerliga uppenbarelser. Jag har sett några överbefälhavare, arméchefer, militärbefälhavare och regementschefer komma och gå. Jag har tjänstgjort i militära staber på högre regional nivå och varit med och reviderat många mobiliseringsplaner från brigadnivå och neråt. Jag känner till talesätten, inriktningen och planläggningen. Jag har varit med om många befälsgenomgångar, föredragningar och lektioner av konfidentiell natur. Tiotals gånger har jag hört höga militära chefer, som de här nämnda, lägga ut texten om Sveriges militärpolitiska läge. Alltid, så länge jag var kvar i armén, hörde jag dem säga att det gäller för vårt land att hålla ut så länge att NATO hinner mobilisera i Norge och på Själland. Då blir det ju genast logik i den galenskap som vår svenska militära organisation tycks vara uttryck för. Om vi inte skall använda den som en självständig nationell försvarsstyrka utan som en framskjuten del av NATO:s nordkommando, då blir det ju förståeligt med vårt stora flygvapen, uppbyggt på USA:s teknik och reservdelsförsörjning. Då blir det förståeligt varför våra stridsvagnar, vårt bandgående artilleri och våra pansarvärnspjäser har NATO:s kalibrar och därmed kan använda dess ammunition. Samma sak gäller ju också våra enskilda soldaters automatkarbiner och kulsprutor. Då blir det kanske också mera förståeligt varför det bara upptäcks en ubåtskränkning på västkusten mot 100 på östkusten. Behöver USA intressera sig för den svenska västkusten? Har Sovjet några möjligheter att aktivt utnyttja skärgårdarna där? Det är frågor som vi alla har anledning att ställa oss, men som framför allt de som har det direkta ansvaret för Sveriges säkerhetspolitik bör ställa sig. Hur uppnår vi en bättre och säkrare situation för Sverige, säkerhetspolitiskt sett? Kan vi militärt rusta oss fram till den? Svaret är lätt. Det är en omöjlighet. Kan vi genom att starta produktionen av JAS tillsammans med USA, Storbritannien, Västtyskland och Frankrike uppnå en bättre situation? Svaret på den frågan borde vara lika lätt. Ändå kommer den socialdemokratiska regeringen tillsammans med den borgerliga oppositionen att besluta om detta här i dag. Hur skall vi kunna åstadkomma det välbalanserade totalförsvar som vi så väl behöver, om nya miljarder på nytt skall låsas i ett flygplansprojekt för decennier framåt? Hur skall det bli möjligt att förstärka bevakning, övervakning och försvar av våra skärgårdsområden, något som uppenbarligen är nödvändigt, om flygvapnet på nytt skall få inteckna stora delar av de medel som svenska folket är villigt att satsa på ett militärt försvar? Nej, vi behöver ett nytt säkerhetspolitiskt tänkande och handlande. Vi behöver framför allt intensifiera arbetet för avspänning, nedrustning och fred. Vi måste arbeta för kärnvapennedrustning och upplösning av de två stora militärallianserna! Vi behöver stärka det civila samhället i Sverige och därmed det civila försvaret, som är en förutsättning och en grund för varje militärt försvar. Vi behöver allvarligt tänka igenom vad en verkligt alliansfri politik, syftande till neutralitet, innebär — handelspolitiskt och allmänpolitiskt. Vi behöver bygga upp ett militärt försvar, avsett enbart för vårt lands nationella säkerhet och behov. Det utesluter samarbete med NATO på alla plan och i alla sammanhang. Det förutsätter nej till JAS, omorganisation av det militära försvaret i övrigt i väsentliga avseenden och en integrering av det isamhället på ett helt annat sätt än vad som gäller i dag. Vi behöver samordna civila och militära resurser på ett planmässigt sätt för att nå fram till det välbalanserade totalförsvar som så många talar om men som inte finns ens på papperet. Det här är en utveckling stick i stäv mot den som militarister både med och utan uniform nu högljutt ropar på. Det är en utveckling som därmed också är rakt motsatt den som högern, både inom socialdemokrati och borgerlighet, vill ha. Det är inte högerpolitik Sverige behöver utan en vänsterpolitik i ordets bästa bemärkelse på säkerhetspolitikens såväl som på alla andra områden. Men vi hör nu, i det rådande politiska klimatet och i ubåtshändelsernas spår, hur de välbekanta rösterna höjs. Ökade militäranslag! Närmare samarbete med NATO! NATO är vårt bästa skydd lika väl som ökade militära rustningar är det bästa civilförsvaret! Som vanligt går den yttersta högern i spetsen för det här fälttåget. Dess anhängare förnekar sig aldrig. Antingen deras partiledare heter Lindman, Bagge, Hjalmarson, Bohman eller Adelsohn står de främst på skansarna bland dem som inte vill slå vakt om Sveriges självständighet och stå emot alla påtryckningar. De har alltid varit villiga att likt Esau sälja ut den nationella självständighetens förstfödslorätt för den kapitalistiska grynvällingen. I dag är de villiga att sälja ut Sverige till det internationella storkapitalet och garantera dess makt genom att dra in vårt land i samarbete med NATO, precis som på 1950-talet. Vi har från vpk:s sida i många år drivit den linje på säkerhetsoch försvarspolitikens område som jag här har talat för. I våra motioner, under tidigare år lika väl som i dag, har vi utvecklat de här synpunkterna. Vi har också ställt oss bakom de säkerhetspolitiska deklarationer som fastslagits av försvarskommittéer, i propositioner och utskottsbetänkanden. Vad vi begär är att begrepp som alliansfrihet, neutralitet och totalförsvar — för att nämna några exempel — skall fyllas med det innehåll som avses med orden. Vi har varit och är villiga att ställa oss bakom mycket höga militärutgifter. Vi anser att alla kränkningar av svenskt territorium, från Sovjet eller från annat håll, skall bemötas hårt och bestämt, om nödvändigt med de yttersta resurser Sverige har. Men vi säger nej till den utformning som vår militära organisation har i dag och de kostnader som följer med den. Vi säger nej till JAS! Om det försöket stoppas finns det stora resurser att ta av för att förstärka både ubåtsförsvar och civila strukturer i våra skärgårdar. Då kanske begreppet ”en levande skärgård” kan få ett reellt innehåll, till nytta både för totalförsvaret och för samhället i stort. I dag kan vi läsa i Svenska Dagbladet, detta högerns livoch husorgan, att ”Fyra miljarder kr fattas till försvaret”. Fattas i förhållande till vad, blir automatiskt den fråga man måste ställa sig. Jo, i förhållande till militärledningens önskedrömmar, planer och framstötar, som man nu till det yttersta försöker saluföra inför svenska folket. Det ökar inte Sveriges nationella självständighet utan får motsatt effekt, ökade bindningar till NATO, som jag påpekade i början av det här anförandet. Jag vill avsluta mitt anförande med att ställa en fråga till socialdemokraternas representanter i den här debatten. Tänker ni än en gång, som på 1950-talet, falla undan för högerns och militärledningens påtryckningar och påbörja en ny svensk militär upprustning? Jag hoppas att ni inte gör det! Vi har från vpk:s sida under senare år många gånger påpekat, att vårt land står vid ett vägskäl när det gäller försvarspolitiken. Vi måste välja. Högern och Svenska Dagbladet har valt. Det de säger i dag manifesterar på ett kusligt sätt vad vi kommunister sagt under de senaste månaderna och åren. Det finns inte plats för både ett nytt flygplansprojekt som JAS och ett balanserat totalförsvar, med ett starkt civilt samhälle och allmän värnplikt, inte ens inom de mycket höga militära utgiftsramar som vi har i dag. Högern har sagt vad den vill. ”Vad vilja socialdemokraterna?” Herr talman! Jag hemställer om bifall till vpk:s motioner 168, 444, 2241 och 1109 samt till följande yrkande: Mitt yrkande grundar sig på följande fakta: Vi säger från vpk:s sida nej till JAS. I konsekvens därmed säger vi också nej till det forskningsanslag på 470 milj.kr. till JAS-projektet som regeringen beviljar i budgetpropositionen. Men det framgår klart av regeringens ekonomiska analys av JAS att även andra medel av flygvapnets forskningsanslag kommer att användas för projektet. Vi kräver därför en minskning av flygvapnets anslag för forskning och utveckling med 600 milj.kr. Vpk har heller inte godtagit den automatiska priskompensationen till det militära försvaret. Inget annat samhällsområde är garanterat en så obruten förmån. Nu har vi ju nyligen hört att regeringen skall gå hårt fram med alla indexeringar. Då passar det bra att börja med militärprisindex. Vi yrkar avslag på förslaget om priskompensationen med 2 500 milj.kr. till det militära försvaret.

Om det på nytt uppkommer bråk bland åhörarna, kommer jag att låta utrymma läktaren.

Herr talman! Liksom jag tillhörde Olle Göransson 1978 års försvarskommitté. Olle Göransson vet också vilket omfattande arbete som bedrevs i den kommittén, och jag räknar med att Olle Göransson på samma sätt som jag redan då var helt klar över den svenska statens besvärliga ekonomiska läge. Därefter har Olle Göransson också varit med om att skriva under ett betänkande där det sägs att det har blivit ett ytterligare skärpt utrikespolitiskt läge. Regeringen sparar 200 milj.kr. till per år, och man vill inte ta ställning till om det behövs nya pengar — vilket ubåtskommittén har krävt — när det gäller skyddet av våra kuster. : Jag tycker att Olle Göransson har kommit i ett helt ohållbart läge vad gäller just försvarets möjligheter att klara sin uppgift, nämligen att vara krigsavhållande och att skydda vår neutralitet.

Herr talman! Beträffande JAS-problematiken tänker jag inte nu ta upp någon debatt med Olle Göransson, utan jag väntar väl tills Åke Gustavsson har haft ordet. Men jag vill ändå ta upp frågan om anslagen. Det är riktigt att vi står för samma försvarsram som socialdemokraterna, men vi önskar inte använda pengarna på samma sätt. Vi anser att krigsorganisationen måste bibehållas enligt 1982 års beslut. Och det finns ytterligare besparingsmöjligheter. Försvaret bygger för ungefär 1 miljard varje år. Här finns säkert möjligheter att spara. Vi vet också att arméns fredsorganisation har en viss överkapacitet som drar kostnader i förhållande till den krigsorganisation som personalen skall utbildas och organiseras för. Här finns möjligheter till rationaliseringar. Vi har också sagt att vi vill direktrekrytera 2 000 värnpliktiga som skall undandras från militär värnpliktsutbildning. Detta innebär besparingar, och det innebär också en bättre effektivitet för civilförsvaret. Om regeringen verkligen satte i gång med att klara ut den här problematiken skulle man inom detta område kunna göra stora besparingar. Det finns alltså, även med vår matematik, möjligheter att bibehålla en krigsorganisation enligt tidigare beslut.

Herr talman! Beträffande direktrekryteringen till civilförsvaret vill jag inte ta upp någon debatt med Olle Göransson vid detta tillfälle. Min partikamrat Kerstin Ekman kommer att ta upp den debatten och redogöra för den problematiken. Olle Göransson säger att det är vi som skall peka ut var dessa besparingar skall göras. Det kan väl ändå inte vara riktigt. I mitt huvudanförande vädjade jag till regeringen att inför nästa års budgetproposition på ett långt klarare sätt än som skett i år redovisa vad man i olika sammanhang verkligen kan göra för att spara på fredsdriften i syfte att hålla uppe krigsorganisationen. Det är ju regeringen som skall redovisa besparingsmöjligheter. Det är den som skall lägga fram förslag till utskottet och riksdagen, och inte, höll jag på att säga, enskilda ledamöter i Sveriges riksdag.

Herr talman! Årets försvarsdebatt förs i skuggan av händelserna på Gåsefjärden 1981, Hårsfjärden 1982 och en lång rad mindre spektakulära, men nog så betydelsefulla, ubåtskränkningar i svenska vatten. Inte vid någon tidpunkt sedan andra världskriget har Sverige stått inför så påtagliga hot. Det är inte fråga om enstaka försök att pröva den svenska vaksamheten eller misstag av makter som sedan länge haft för vana att spionera vid våra gränser. Nej, det är fråga om avsiktliga och med stor konsekvens genomförda operativa manövrar — till råga på allt i de för vårt försvar allra känsligaste kustområdena. Regeringen tillsatte efter händelserna i Hårsfjärden den kommission som i tisdags presenterade sina överväganden och slutsatser. Den har, herr talman, gjort ett arbete av central betydelse för försvarsdebatten i vårt land. Den öppenhet som präglat kommissionens redovisning och den noggrannhet som präglat dess arbete måste få ett reservationslöst erkännande. Kommissionens arbete är ett bra bevis på att Sverige menar allvar. Regeringens skarpa protest på tisdagen, framförd till den sovjetiska regeringen, hemkallandet av den svenska ambassadören i Moskva och nedfrysningen av förbindelserna med Sovjetunionen har vårt fulla stöd. Sverige står enigt bakom regeringens skarpa avståndstagande från de upptrappade och allt fräckare kränkningarna av vårt lands integritet. För att värna vår nationella suveränitet — grundvalen för vår alliansfria politik och vår ställning som neutral nation — kan det bli nödvändigt att gå mycket långt, vilket regeringen också har framhållit. Regeringen kan räkna med vår uppslutning kring de insatser som kan bli nödvändiga i framtiden. Sverige har protesterat förr, senast i samband med händelserna på Gåsefjärden. Trots detta har kränkningarna tilltagit i omfattning. Vedertagna diplomatiska umgängesformer har ännu inte övertygat Sovjetunionens ledning om vår förmåga att värna de svenska farvattnen. Därför måste orden också kunna följas av handling. Sällan har det svenska försvarets betydelse framstått så klart som i dessa dagar. Ubåtskommissionen har redovisat stora brister i vår förmåga att skydda oss mot kränkningar av främmande ubåtar. Det är delvis en följd av en medveten, om än oriktig, prioritering av anslagen till marinen och kustförsvaret. Det är delvis också en följd av bristande kännedom om Warszawapaktens resurser. Men oavsett orsakerna är det ett nationellt intresse att Sverige, så snart som det över huvud taget går, kraftigt förstärker skyddet mot ubåtskränkningar. Ubåtskommissionen är överens om att vi skall öka försvarets förmåga att möta de nya hoten. Men den har inte tagit ställning till finansieringen. Regeringen tycks dock anse att de ökade anslagen för ubåtsbekämpning skall tas från andra delar av försvarets budget. Vi moderater är här av en annan mening. Ubåtshotet speglar den ökade spänningen inom vår del av världen. Det faktum att svenskt territorium tilldrar sig ett så starkt intresse från Warszawapaktens sida skärper kraven på hela vårt försvar. Våra samlade försvarsinsatser måste prioriteras på ett sätt som motsvarar den ökade spänning som ubåtskränkningarna i sig är ett uttryck för. Vi kan med ökade insatser för ubåtsskyddet avvisa fler ubåtar och tvinga upp en och annan. Men detta får inte ske till priset av att det uppstår luckor i andra delar av vårt försvar, exempelvis en sämre bevakning av vårt luftrum eller en ytterligare uttunning av vår försvarsberedskap i Norrland. Starka skäl talar för att Warszawapakten, som så flagrant förbrutit sig mot alla internationella spelregler och uppenbarligen har ett starkt intresse av vårt territorium, kommer att utnyttja varje lucka som uppstår i vår beredskap. Och det måste givetvis förhindras. Det låter sig alltid lätt sägas att medel får tas fram genom omprioriteringar. Vi måste då erinra oss att vi här talar om en huvudtitel som utsatts för större besparingar än någon annan i vår statsbudget. Om alla andra områden de senaste tio åren utsatts för samma besparingsoch rationaliseringskrav som försvaret, skulle vi i dag inte ha haft någon statsskuld. Det är mot denna bakgrund man skall se svårigheterna till ytterligare omfördelning inom försvarets ram. De 250 miljoner som ubåtskommissionen bedömer vara nödvändiga till ubåtsbekämpningen skall enligt vår mening anslås utöver gällande försvarsram. Därtill kommer, herr talman, frågan om hur snabbt insatser kan ske. Chefen för försvarsstaben har meddelat regeringen de svårigheter som förorsakas av den föreslagna neddragningen av försvarsramen. Till detta kan läggas att regeringen sagt att ytterligare 100 miljoner av försvarets pengar kommer att hållas inne. Rena likviditetsproblem riskerar därigenom att allvarligt försena insatserna för ett förstärkt ubåtsskydd, skriver försvarsstabschefen till försvarsministern. Det skulle nu, herr talman, ytterligare understryka allvaret om regeringen omedelbart lät genomföra de förstärkningar som chefen för försvarsstaben har begärt. Debatten här i kammaren har redovisat, och kommer även senare att redovisa, de skilda åsikter som finns när det gäller anslagen till det svenska försvaret. Vi har den stora förmånen att öppet kunna föra diskussioner av detta slag. De senaste dagarnas händelser har visat att vår öppna debatt bidrar till en stark nationell uppslutning kring vår säkerhetsoch försvarspolitik när så är nödvändigt. Jag vill således, herr talman, avslutningsvis understryka att vi den senaste tiden återigen har fått bevis på Sveriges och svenska folkets fasta vilja att målmedvetet, konsekvent och med all tillgänglig styrka slå vakt om vår självständighet, om vår territoriella integritet liksom om vår alliansfria ställning syftande till neutralitet i krig. Sverige är ett litet land. Vi är en fredlig nation som bara önskar att få leva i fred och vänskap med andra nationer. Vi har trots detta under lång tid utsatts för militära provokationer. Vi har reagerat i ord, och vi har reagerat i handling. Det är nu vår innerliga förhoppning att vår reaktion skall visa sig vara nog. Den som i fortsättningen inte respekterar våra gränser tar på sig ett mycket stort ansvar, såväl för våra motåtgärder som för den ökade spänning i vår del av världen som måste bli resultatet av fortsatta provokationer. Herr talman! Vi skall vara rädda om den säkerhetspolitiska enigheten i Sverige. Den är en ovärderlig tillgång i orostider, då vi utsätts för hot — militärt eller politiskt. Tack vare enigheten över partigränserna har vår neutralitetspolitik den fasthet och styrka som krävs för att vår svenska trovärdighet skall bevaras.

Herr talman! Det är en oerhört allvarlig kränkning av svenskt territorium som har skett och som på ett förtjänstfullt sätt har klarlagts av ubåtskommissionen. Omfattningen och karaktären av denna kränkande verksamhet kan ha tillfogat svenskt försvar och svenska säkerhetsintressen allvarlig skada. Kommissionen har också klarlagt vem som bär ansvaret för denna kränkning, och det var därför helt nödvändigt att Sverige i skarpaste möjliga ordalag protesterade mot det inträffade hos Sovjets regering. Regeringen har centerns fulla stöd för dessa vidtagna nödvändiga åtgärder. Det är också värdefullt att statsministern har gjort fullt klart att inkräktare i fortsättningen måste räkna med ren verkanseld och att ansvaret i så fall faller på den som skickar ubåtar in på svenskt territorium. De två senaste årens kraftiga ökning av ubåtskränkningarna i svenska farvatten — som bl.a. ger besked om ny teknik och av allt att döma också en: förskjutning i stormakternas strategiska intressen — har redan föranlett en betydande upprustning av det svenska skyddet mot främmande ubåtar. Ny modern materiel för ubåtsbekämpning håller på att anskaffas i enlighet med förra årets försvarsbeslut. Efter vad som nu har klarlagts framstår ändå det svenska skyddet mot främmande ubåtar som otillräckligt. Det gäller resurserna för bekämpning av ubåtar som har trängt in på svenskt vatten. Men det gäller i minst lika hög grad den bevakning som skall förhindra att objudna gäster över huvud taget kan ta sig in och vistas på svenskt område. I det senare fallet har inte bara den neddragning av marinens resurser som har ägt rum ända sedan 1958 medverkat utan också avfolkningen av fyrar och skärgårdsöar. Centern delar ubåtskommissionens uppfattning att marinen behöver tillföras ytterligare medel av den omfattning som kommissionen har föreslagit — i storleksordningen 250 milj.kr. — för att det skall bli möjligt att göra de förstärkningar som är nödvändiga för att vi med framgång skall kunna bedriva ubåtsjakt. Herr talman! Jag vill säga att ingen i dag har ett fullständigt underlag för att ta ställning till om detta kan ske, i någon mån genom omfördelning, och därför har jag respekt för att regeringen inte har gett något besked i denna fråga ännu så länge. Min bedömning är att det i allt väsentligt krävs friska pengar. Jag hoppas att försvarsministern och regeringen så snart som möjligt redovisar för riksdagen på vilket sätt denna förstärkta ubåtsjakt skall kunna ske. Slutligen, herr talman! Den nationella enighet som har kommit till uttryck i denna fråga är av stor betydelse för den svenska säkerhetspolitiken. Om denna enighet också skulle kunna bekräftas i en enighet när det gäller de nya resurser som krävs för en framgångsrik ubåtsjakt är det min absoluta övertygelse att det vore av samma värde både här hemma och utomlands.

Herr talman! Jag vill först hälsa den nye försvarsministern välkommen till hans ämbete och till hans första större försvarspolitiska debatt i riksdagen. Jag vill också passa på att gratulera försvarsministern till ett förnuftigt beslut i flygplansfrågan. Den svenska neutralitetspolitiken kräver ett starkt försvar — det är vi alla överens om — och ett starkt försvar fordrar ett avancerat flygvapen. Alternativet till JAS hade varit att köpa ett nytt stridsflygplan utifrån. Det är ingen nödvändig förutsättning, herr talman, men det är en styrka för trovärdigheten i den svenska neutralitetspolitiken att vi så långt som det över huvud taget är möjligt kan tillverka våra egna vapen. I ännu högre grad är det en styrka, om vi kan nå enighet mellan de demokratiska partierna i riksdagen om behovet av och styrkan i ett svenskt neutralitetsförsvar. Den åsiktsskillnad som finns i anslagsfrågan är inte betydelsefull. Det rör sig om olika bedömningar av vad det nya flygplanssystemet kommer att kosta långt in på nästa århundrade. Regeringen gör en bedömning, de tre icke-socialistiska partierna en annan. Endast framtiden kommer att kunna utvisa vilken bedömning som är den rätta, och vi kommer säkert att få tillfälle att komma tillbaka till den saken. Herr talman! Det viktigaste för dagen är inte vare sig den debatt som förts i JAS-frågan — den var nog så upphettad när den försiggick för ett år sedan, då det faktiska beslutet egentligen fattades — eller det lilla som i dag skiljer. Det viktiga är det som enar. Ännu en gång har de fyra demokratiska partierna blivit eniga om att satsa på ett nytt svenskt flygplanssystem. Därmed markeras också en grundläggande enighet om den svenska neutralitetspolitiken. Det vi kallar för neutralitetspolitik är i själva verket étt slags viljeförklaring; vi deklarerar vår vilja och vår beslutsamhet när det gäller att stå utanför en väpnad konflikt i vår omgivning. Styrkan i denna viljeförklaring ligger utan tvivel i omvärldens tilltro till den. Det är självklart att denna tilltro blir starkare om omvärlden vet att neutralitetspolitiken har ett starkt folkligt stöd och kompromisslöst omfattas av alla demokratiska partier. Vi har nu, herr talman, fått ännu en påminnelse om att vår neutralitetspolitik behöver värnas. Under lång tid och i allt större skala har Sovjetunionen kränkt det svenska territoriet. Våg efter våg av sovjetiska ubåtar har systematiskt utforskat våra kuster och skärgårdar. Grundstötningen av ubåt 137 kom uppenbarligen inte den sovjetiska ledningen vid. Det gjorde inte heller den intensiva och nästan lika uppmärksammade jakten på vad som nu bevisats vara sovjetiska ubåtar i Hårsfjärden. Det är inte ens säkert att den skarpa protest som regeringen nu avgett med anledning av ubåtskommissionens rapport kommer att få Sovjetunionen att avbryta sitt systematiska spionerande i det alliansfria Sveriges territorialvatten, där de militära skyddsområdena av naturliga skäl tycks tilldra sig det största intresset. Detta är det råa uttrycket för supermaktens arrogans. Sveriges alliansfrihet hyllas i skåltalen, men saboteras närhelst det passar Sovjets militära intressen. Så långt har det gått att vi tvingas medge att försvaret får använda vapen mot främmande ubåtar på svenskt vatten även i syfte att sänka dem. Det känns overkligt att detta skall behöva ske i fredstid. Ändå är det nödvändigt. Varningarnas och protesternas väg har inte räckt till. I sin s.k. fredsoffensiv har Sovjetunionens ledare förstått att skickligt spela på den fria opinionen både i Sverige och i andra demokratier. När det gagnar planeringen för krig struntar man högdraget, cyniskt och utan misskund i hur samma opinioner reagerar. Det som har inträffat har inte gjort det mindre viktigt att arbeta för freden. Viljan till fred förblir mänsklighetens bästa försvar mot kriget. Men kanske har det som har rapporterats fått många att inse att fredskampen kanske är svårare att föra än man förut hade trott. Genom att sätta sig över elementära folkrättsliga bestämmelser och regler för umgänget stater emellan har Sovjet ännu en gång försvårat möjligheterna till avspänning och uppriktiga samtal om ökad säkerhet. Kränkningar av det slag som Sverige utsatts för måste avvisas med all kraft på diplomatisk och politisk väg. Men vår militära förmåga att stå emot främmande ubåtar på spionageuppdrag i Sverige måste också förstärkas. Folkpartiet stödjer därför ubåtskommissionens eniga förslag till förstärkning av den svenska ubåtsjakten. Vi kommer att noga studera försvarsmaktens anslagskrav. Allt tal om vår vilja att försvara oss mot de sovjetiska spionbåtarna kommer att verka som tomt prat, om vi inte är beredda att ge försvaret resurser för att kraftigt förstärka sin ubåtsjakt. Om försvaret skall ges nya uppgifter, måste det också ges nya resurser. Om inte, måste man vara beredd att befria försvaret från andra viktiga uppgifter och kostnader. Herr talman! Regeringen har haft alla partiers stöd i sitt sätt att sköta ubåtskränkningarna. Jag hoppas att vi också skall kunna bli eniga när det gäller att dra de nödvändiga konsekvenserna av vad som har inträffat.

Herr talman! Dagens försvarsdebatt äger rum mot en mörk bakgrund. Det internationella läget är spänt. Förhållandet mellan stormakterna har gradvis försämrats. Det är i och för sig glädjande att man åter börjat förhandla om strategiska och eurostrategiska vapen. Men möjligheterna att få till stånd avspänning och en balanserad internationell nedrustning är långt ifrån ljusa. Vi i Sverige får dock inte förtröttas i våra ansträngningar att uppnå avspänning, rustningskontroll och nedrustning. För Sveriges del har ubåtskommissionen lagt fast att svenskt territorium har utsatts för en rad grova och systematiska kränkningar av utländska ubåtar. Kränkningarna har berört vitala skärgårdsområden och militära installationer. I den svenska regeringens protest till Sovjetunionens regering framhålls med skärpa att kränkningarna utgör ett allvarligt brott mot folkrättsliga regler, vilkas upprätthållande är en förpliktelse och ett gemensamt intresse för alla stater. Den svenska regeringens strävan är att upprätthålla lugnet och stabiliteten i norra Europa. Regeringen utgår ifrån att alla berörda stater omfattar denna målsättning och avstår från åtgärder som står i strid därmed. Vi hoppas att det budskapet når fram. Det är vår skyldighet och vår bestämda föresats att med alla de medel som vi har till vårt förfogande hävda Sveriges territoriella integritet. Regeringen har redan tidigare beslutat om en skärpning av reglerna för ingripanden mot kränkningar. Främmande ubåtar som påträffas i undervattensläge i svenskt inre vatten kommer i fortsättningen att tvingas upp till ytan för identifiering. Om så bedöms nödvändigt skall vapenmakt tillgripas utan föregående varning. Felbedömningar av våra avsikter kan därför i framtiden komma att visa sig mycket kostsamma för den som planerar ovälkomna besök i våra farvatten. Herr talman! Det är en utomordentlig styrka att frågor som berör nationens säkerhet kan avgöras under bred politisk och folklig uppslutning. Ingen kan sålunda tvivla på vår nationella sammanhållning. Den breda åsiktsgemenskapen gäller också de grundläggande principerna för Sveriges utrikesoch neutralitetspolitik, såsom de kommit till uttryck i uppslutningen kring den svenska noten för två dagar sedan och i uppslutningen kring de säkerhetspolitiska bedömningarna i samband med 1982 års försvarsbeslut. Grunden för vår säkerhetspolitik är alliansfriheten i fred, syftande till neutralitet i krig. Det är en politik som har sin rot i våra historiska erfarenheter och i vårt geografiska och strategiska läge. Det är en politik som vi själva valt och vars innehåll vi själva bestämmer. Vi står orubbligt fast vid den svenska neutralitetspolitiken. Vår politik måste utformas så att den inte skapar vare sig misstro eller förväntningar. Allra minst får den ge grund för misstanken att svenskt territorium i en konflikt kan komma att användas av en annan stat. Den svenska neutralitetspolitiken kräver en fast och konsekvent utrikespolitik och självständighet i våra bedömningar av omvärlden. Men det räcker inte med vilja. Neutralitet och alliansfrihet får inte bli tomma ord. Det råder därför en bred enighet om att ett efter våra förhållanden starkt och allsidigt sammansatt försvar är ett viktigt stöd till utrikespolitiken. Omvärlden måste tro inte bara på vår vilja utan också på vår förmåga att i handling hävda vår neutralitet, värna vårt territorium och avvisa kränkningar. Ubåtsskyddskommissionens rapport visar på en allvarlig lucka i vår försvarsförmåga, och den luckan måste nu täppas till. Ett starkt och allsidigt sammansatt försvar, byggt på den allmänna värnplikten, kräver betydande uppoffringar av det svenska folket. Även om försvarets relativa andel av våra samlade resurser — av vår bruttonationalprodukt — och av statsbudgeten sjunkit avsevärt sedan 1960-talet, så kan bördan kännas tung, inte minst i tider av ekonomisk snålblåst. Men denna uppoffring är i sig ett uttryck för beslutsamheten att fullfölja den utstakade säkerhetspolitiken. Även det förhållandet att vi själva i stort utvecklar och anskaffar vår försvarsmateriel är en viktig tillgång och en signal till omvärlden. Därtill kommer att försvarsmaterielen skall kunna utnyttjas och underhållas inom landet. Vi understryker därmed i praktisk handling att vi inte i något läge kommer att söka stöd hos andra stater. Riksdagen skall i dag ta ställning till regeringens förslag om fortsatt utveckling av JAS-systemet. Det rådde i 1982 års försvarsbeslut full enighet om det svenska luftförsvarets betydelse och om att Viggen-systemet behöver ersättas med ett nytt system med början under 1990-talet. Ur rent militär synpunkt räcker det om vi fattar beslut om ett nytt flygplanssystem 1987/88. Men då skall vi ha klart för oss en sak: vid den tidpunkten kommer det inte längre att finnas någon svensk utvecklingskapacitet. Då blir man tvungen att köpa ett plan utifrån, antingen i dess helhet eller som licenstillverkning. Det finns ingenting som säger att ett sådant alternativ blir billigare. Däremot medför ett utländskt alternativ att vi förlorar kompetens och ökar vårt beroende av utlandet. Regeringens beslut i JAS-frågan bygger på bedömningen att både JAS och den allmänna värnplikten ryms inom den ekonomiska ram för försvaret som angetts i årets budgetproposition. Herr talman! Samtidigt anser jag att det är nödvändigt att försvaret också är med och bär sin del av de besparingar som är nödvändiga för att sanera den svenska ekonomin. Om vi inte kan uppnå samhällsekonomisk balans kan vi till slut hamna i en beroendesituation, i förhållande till långivare och andra, som i sig kan äventyra vår oberoende politik. 1982 års försvarsbeslut, med den inriktning som anges i regeringens budgetproposition, ligger fast. Regeringen ställer sig bakom ubåtsskyddskommissionens förslag till åtgärder för att förstärka ubåtsskyddet. Förslagen är väl motiverade och kommer att genomföras så snart som det är praktiskt möjligt. Jag kommer inom kort att föreslå regeringen att överbefälhavaren ges anvisningar om att kommissionens förslag skall ligga till grund för den nu pågående försvarsplaneringen, dvs. för perioden 1984 89. Jag vill särskilt framhålla vikten av att alla berörda myndigheter inom försvaret nu prioriterar åtgärder för att snabbt förbättra ubåtsskyddet. Vissa ytterligare omprioriteringar enligt kommissionens förslag bör kunna ske redan nu. I det budgetförslag för försvaret som riksdagen nu skall ta ställning till anmäls att regeringen avser att innehålla 100 milj.kr. av de prisregleringsmedel som skulle ha tilldelats försvaret. Detta förslag är ett led i de allmänna besparingssträvandena. Ubåtsskyddskommissionens militäre expert, Bror Stefenson, inkom i går till regeringen med sina synpunkter vad gåller finansieringen av kommissionens förslag. Stefenson betonar att denna reduktion av tillgängliga medel — tillsammans med devalvering, höjd dollarkurs och högre moms - lett till en mycket besvärlig planeringssituation. Likviditeten kommer inom en nära framtid att bli hårt ansträngd. Försvarsstabschefen anser att den aviserade reduktionen med 100 milj.kr. av prisregleringsmedel inte bör verkställas. Beslut om medlen för prisreglering kommer att fattas i juni månad, således inom två månaders tid. Regeringen kommer nu att göra en analys av planeringsoch likviditetsläget inom försvaret, bl.a. av hur prisreglerings medlen bör disponeras. Regeringen kommer därvid att särskilt beakta hur likviditetssituationen påverkar möjligheterna att genomföra kommissionens förslag. I en demokrati är det naturligt att det råder delade meningar om detaljerna och avvägningarna när det gäller försvarets innehåll liksom naturligtvis den exakta storleken på försvarsanslagen. Men i dessa dagar känns det särskilt tillfredsställande att kunna konstatera att de olika förslag som riksdagen i dag har att ta ställning till avspeglar åsiktsskillnader som trots allt är marginella. Det är en utomordentlig styrka för den svenska försvarspolitiken.

Herr talman! I denna ärendebehandling ingår också det ekonomiska försvaret. Det utgör en viktig del av vårt totalförsvar. Det gäller försörjningsberedskapen, tryggandet av livsviktiga varor och produktion åt vårt folk i en avspärrningssituation eller krig. Beredskapslagringen av importerade insatsvaror har hittills varit den dominerande beredskapsåtgärden. Självfallet är det fortfarande nödvändigt att lagra vissa viktiga råvaror, särskilt olja. Lagring är emellertid dyr och binder kapital. Samhällets ökade svåröverskådlighet och större importberoende även i fråga om halvfabrikat och komponenter medför också att andra metoder än lagring måste sökas för att upprätthålla en god försörjningsberedskap. Det kan därför i vissa fall vara nödvändigt att lämna finansiellt stöd till sådan beredskapsviktig industri som har svårt att hävda sig i en internationell konkurrens. Den typen av stöd bör dock begränsas och får inte komma i konflikt med t.ex. våra internationella åtaganden. Sådant stöd skall självfallet vara motiverat endast av beredskapsskäl. Beredskapsåtgärderna inom ekonomiskt försvar bör så långt möjligt syfta till att förbereda framställning av — och övergång i kristider till — inhemska substitut för importerade varor. Detta arbete bör ske med utgångspunkt i att standard och kvalitetskrav i kristider måste kunna sänkas betydligt. Oljelagring ingår givetvis som en viktig del av försörjningsberedskapen. I försvarsutskottets betänkande nr 10 behandlas dessa anslag. Där har vi moderater i motionen 1796 också tagit hänsyn till den starkt sjunkande oljekonsumtionen i vårt land under de senaste åren. Detta faktum — att oljekonsumtionen minskar — bör leda till att vi kan minska lagringen eller åtminstone lagringstakten. Regeringen har rättat sig efter detta och föreslår i propositionen att oljeinköpen för kommande budgetår minskas med 300 000 kubikmeter i det tidigare uppsatta programmet, som nu stannar vid 600 000 kubikmeter. Vi moderater finner det motiverat att något korrigera den av regeringen och utskottsmajoriteten föreslagna anslagssumman för oljeinköp — detta dels med hänsyn till det statsfinansiella läget, dels med tanke på det sjunkande behovet och oljelagringskommitténs väntade rapport. En prutning med 100 milj.kr. är på sin plats, och vi föreslår därför i vår reservation till betänkande nr 10 ett reservationsanslag på 994 985 000 kr. Kan vi för denna summa köpa in och lagra 600 000 kubikmeter olja, är det bra. Och mycket talar för att anslaget räcker, eftersom världsmarknadspriserna på olja har sjunkit, sedan regeringen gjorde sin kostnadsberäkning. Jag yrkar bifall till reservationen i försvarsutskottets betänkande nr 10. Herr talman! Allt område innanför den svenska territorialvattengränsen tillhör Sverige på samma sätt som all mark, alla berg, skogar, sjöar och vattendrag innanför Sveriges gränser är suveränt svenskt område. Detta är den svenska nationens hemvist. Här gäller svenska lagar. Här lever vårt folk i demokratisk frihet. Detta är vårt land, vårt Sverige. Det råder total enighet mellan våra demokratiska partier om att detta land skall försvaras. Vi slår vakt om vår frihet, vårt nationella oberoende och vår suveränitet som nation. Men vi utgör inte något hot mot någon. Vi vill ingen annan nation något ont. Vi uppträder inte provokativt eller aggressivt mot annat land. Ännu mindre kan vi tänka oss att inleda fientliga handlingar och militära angrepp på en annan nation. Sverige är med andra ord en fredligt sinnad nation. I högsta grad. Och vi försöker på olika sätt bidra till en fredlig samexistens i vår värld. Mot denna bakgrund är det desto mera provokativt och kränkande att den store grannen på andra sidan Östersjön, Sovjetunionen, systematiskt och i stor omfattning bedriver militär verksamhet i våra svenska territoriella vatten. Det som nu klarlagts av ubåtskommissionen är något så allvarligt som avsiktliga och självfallet olagliga utforskningar av det svenska sjöterritoriet. Ubåtskommissionens rapport torde vara en obehaglig erinran till dem som trott på Sovjetmaktens uppriktighet bakom allt dess tal om fredlig samverkan och samexistens. Den som aningslöst svalt den kommunistiska fredspropagandan och sagt sig att Sverige inte varit eller är utsatt för något hot från öst, även denne svensk måste i dag ha förstått att det brister i överensstämmelse mellan Sovjetmaktens tal och handling. Sovjets fredspropaganda är — antingen den uttalas på gator och torg eller från denna talarstol — ett otäckt hyckleri. Det borde i dag stå klart för alla och envar i vårt land att Sverige ständigt är utsatt för hot. När sovjetiska ubåtsbesättningar opererar inne på svenskt vatten och på svensk sjöbotten i våra skärgårdar, där det råder militära skyddsbestämmelser, är det med vissa givna uppdrag. Man utforskar och kartlägger, man övar sig och man förbereder. Vad man förbereder är inte svårt att förstå. I princip är det ingen skillnad om en främmande makt bedriver sådan militär verksamhet i vårt sjöterritorium eller om man bedriver den på våra landområden. Men kanske skulle det ha varit ännu mer uppskakande för oss svenskar, om vi funnit att sovjetiska kompanier befunnit sig inne i den sörmländska eller blekingska eller värmländska terrängen. Kränkningarna av vårt territorium och brotten mot folkrätten är emellertid inte mindre, när de begås av ubåtar som döljer sig i skärgårdsfjärdar, än om det vore exempelvis ett sovjetiskt arméförband som landsattes i svensk terräng.

Vad jag vill ha sagt med detta är att vissa delar av den svenska allmänheten kanske trots allt ännu inte förstått hela vidden av det allvarliga som dessa många ubåtskränkningar innebär. Och dess värre förefaller det som om vissa företrädare för regeringen inte vill inse vad som nu krävs. Den intervju med statsministern som socialdemokratiska Aftonbladet i går, onsdag, återgav är, tycker jag, något oroväckande. Statsministern, som talat ytterligt resolut i klarspråk gentemot Sovjet och dess kränkningar mot oss, dess fruktansvärda tilltag, säger sig dock inte vilja ge marinen nödvändiga pengar utanför försvarsramen. De minst 250 milj.kr. som krävs, utöver vad som anslagits för ubåtsjakt och spaning under nu löpande femårsperiod, skall enligt statsministern hämtas inom den begränsade anslagsram som föreligger. Jag är övertygad om att inte bara vi moderater utan också en större del av svenska folket ser denna snålhet som orimlig och direkt farlig för vår säkerhetspolitik. Alla medborgare borde vara klara över att försvarets anslagsramar redan i fjolårets beslut var hårt pressade. Vi moderater ville öka ramen med ca 300 milj.kr. för vart och ett av de fem åren. I en sådan ram skulle ökade resurser till ubåtsjakten inrymmas. Men den socialdemokratiska regeringen stod inte ens fast vid den begränsade ramen i fjolårets femårsbeslut. Regeringen har redan ryckt undan 100 milj.kr. av årets anslag och prutar nu ytterligare ca 200 miljoner för det kommande budgetåret. Detta medför svårigheter inte bara för försvarsplaneringen. Det leder i praktiken till att vi minskar slagkraften på flera avsnitt i vårt försvar. Så kommer t.ex. en jaktdivision att försvinna, och en rad angelägna åtgärder som skulle hålla vårt försvar intakt kan inte genomföras. I den moderata försvarsmotionen 726 till årets riksdag, som återkommer i flera av våra reservationer till det betänkande vi nu diskuterar, hävdar vi nödvändigheten av åtminstone ett fasthållande av fjolårets försvarsbeslut och redovisar punkt för punkt vårt alternativ till de socialdemokratiska nedskärningarna. Jag ber, herr talman, att nu få yrka bifall till samtliga dessa reservationer som vi moderater i försvarsutskottet undertecknat.

Herr talman! Till försvarsutskottets betänkande 1982/83:9 är bl.a. fogat en reservation där Gunnar Björk i Gävle och jag yrkar på tilläggsdirektiv till sårbarhetskommittén. Vi anser att sårbarhetskommittén bör få uppgiften att också beakta de sociala aspekterna på datoriseringen. Men vi vill också understryka vikten av att kommittén verkligen fullföljer sitt uppdrag inom den angivna tidsramen. Vårt samhälles sårbarhet har minskat och minskar fortfarande på många områden genom teknisk och annan utveckling. Men ofta uppstår ny sårbarhet, och det är inte alltid som vi är medvetna om detta förrän problemen visar sig i praktiken. Centralisering leder ibland till effektivitet och låga produktionskostnader, men samtidigt kan vi få en sårbarhetsökning genom att — för att ta bara ett exempel — många fler blir utan bröd om el-leveranserna till regionens enda bageri inte fungerar än om vi har många lokala små bagerier. En stor anläggning är lättare att slå ut än många små. På datateknikens område är förhållandet detsamma. Om man har en central anläggning för lönerutiner innebär det, vid allvarliga driftstörningar, att hundratusentals människor kan bli utan lön i rätt tid i stället för att som tidigare, om löneuträknaren blev sjuk, en arbetskamrat ordnade upp det hela. I dag är detta nästan otänkbart genom en långtgående specialisering och centralisering.” Dessa exempel talar om direkta och avläsbara effekter på vår sårbarhet vilka är negativa och alltför ofta ej kalkylerade följder av ”effektivisering” — ”kostnadsminskning” — och när det t.ex. gäller löner ”bättre uppföljningsrutiner”. Vi gör ofta alltför kortsiktiga kalkyler. Centrala datoranläggningar som fullgör viktiga funktioner i olika processer är lätta att slå ut — just genom koncentrationen till en punkt. Vad innebär dessa förhållanden för vår sårbarhet? Vilken osäkerhet skapar detta hos människor inför våra möjligheter att klara oss som nation i ofredstider? Men även på det sociala området måste man räkna med effekter av genomgripande förändringar i vårt samhälle. Inte minst gäller detta förändringar just genom datoriseringen. Människan som individ kan lätt försvinna i de alltmer sofistikerade systemen. Vi bör fråga oss: Hur går det med solidaritet och identifikation med ett samhälle som blir alltmer svåröverskådligt? Kan den positiva sociala kontrollen — som är så viktig — överleva i ett samhälle där kontrollsystem via samkörda dataregister känns skrämmande? Men vi bör också ställa oss frågor av följande karaktär: Vilka möjligheter till påverkan i negativ riktning ges genom datoriseringen? Spridning av felaktig information till utvalda grupper kan t.ex. lätt skapa oreda. Selektiv propaganda och riktad information kan lätt göras till effektiva medel för att skapa oro och misstänksamhet mellan månniskor. Möjligheten till urval av informationsmottagare och motstridiga uppgifter till grupper som i övrigt normalt har samma bakgrund för ställningstagande leder till osäkerhet. Identifikationen och samhörigheten med samhället och med medmänniskor sätts på prov —- inte minst i kristider. Ett alltför ”avmänskligat” samhälle är säkert sårbarare i ovannämnda situationer än ett samhälle där individen förstår och kan påverka vad som händer. Herr talman! Våra kunskaper om dessa frågor behöver ökas — inte minst bör vi fundera mer om de sociala sårbarhetsfaktorerna på grund av datoriseringen. Det räcker inte alltid med ekonomiska kalkyler — de är vanligtvis eller åtminstone ganske ofta alltför kortsiktiga. Från centerns sida anser vi alltså dessa frågor så väsentliga att vi genom tilläggsdirektiv till sårbarhetskommittén även vill få de sociala effekterna av datoriseringen belysta. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 1 vid försvarsutskottets betänkande 9. Herr talman! Jag vill också ta upp ytterligare en fråga, i anledning av vad som sägs i ett särskilt yttrande av folkpartisten Eric Hägelmark. Han skriver: ”Det är helt klart att arméns fredsorganisation har en överkapacitet som drar stora kostnader i förhållande till den krigsorganisation den skall utbilda och organisera. Här finns enligt mitt förmenande möjligheter till rationaliseringar.” Här är det verkligen på sin plats med ett klarläggande. Är det I 3 i Örebro som skall läggas ner, eller är det I 13 i Falun? Några andra förberedda nedläggningar finns såvitt jag vet inte. För min del vill jag klart deklarera att 1982 års försvarspolitiska beslut skall följas. Där togs ju ställning till fredsorganisationen. I fråga om I 3, som jag av naturliga skäl bäst känner till, måste jag säga att det är ganska märkligt att nedläggningstankar över huvud taget har varit aktuella, inte minst med hänsyn till den rekryteringsbas i närområdet som är ett faktum när det gäller I 3. Vidare utgör Örebroregionens strategiska försvarspolitiska läge ett tillräckligt skäl i och för sig för att bevara I 3. Herr talman! Jag vill alltså för min del slå fast att det är viktigt att 1982 års försvarsbeslut skall äga tillämpning i vad avser fredsorganisationen. Det vore naturligtvis skönt att veta att också övriga partiers företrädare, inte minst folkpartiets, ställer upp bakom detta ställningstagande.

Herr talman! Anders Svärd har ju varit borta från försvarsutskottets arbete ett tag den här våren, och det kan vara skälet till att han inte har haft möjlighet att sätta sig in i vad utskottet har sagt i fråga om samhällets sårbarhet vad gäller datorer och datasystem. På s. 9 i försvarsutskottets betänkande har vi tagit upp just denna fråga, och efter grundlig genomgång har vi också funnit att de frågor som Anders Svärd talar för kan sårbarhetsberedningen behandla utan att man ger några tilläggsdirektiv. Beredningen beräknas lämna sitt slutbetänkande redan första halvåret 1984.
Herr talman! Vi betraktar emellertid de här frågorna som så pass viktiga att vi vill ha ett uttalande av både utskottet och kammaren, så att det inte är beroende av kommitténs goda vilja om frågorna blir belysta. Detta är för viktigt för att man skall chansa på att de kommer upp. Vi vill ha detta klart utsagt av riksdagen. Det är skälet till vår reservation.
Herr talman! Jag vill bara säga till Anders Svärd att jag inte på något ställe, efter vad jag vet, har yrkat på att några förband skall läggas ner. Däremot har jag sagt att arméns fredsorganisation har en överkapacitet och att det inom organisationen finns möjlighet till rationaliseringar. Det är sådana rationaliseringar som jag nästan förutsätter att regeringen på ett eller annat sätt tar itu med. Det finns möjligheter att rationalisera på många olika områden. Härigenom finns kanske också möjligheter att försöka få en fredsorganisation som mera passar ihop med den krigsorganisation som armén har. Jag har i detta skede inte på något sätt yrkat att några förband skall läggas ned. Inför försvarsbeslutet 1982 fanns I 3 och K 1 här i Stockholm medi ÖB:s planering när det gällde nedläggningar, men de togs bort ur denna planering. Jag har inte någonstans föreslagit att de skall ingå i en planering som ÖB eventuellt vidtar för ytterligare besparingar.
Herr talman! I Eric Hägelmarks särskilda yttrande står det faktiskt: ”Det är helt klart att arméns fredsorganisation har en överkapacitet som drar stora kostnader i förhållande till den krigsorganisation den skall utbilda och organisera. Här finns enligt mitt förmenande möjligheter till rationaliseringar.” Om det inte är förband som skall läggas ner, vore det ganska bra att få veta vilka andra typer av rationaliseringar som Eric Hägelmark tänker på och som kan ha den digniteten att de är värda att nämna i ett särskilt yttrande till försvarsutskottets betänkande. Jag vill än en gång slå fast att den typ av rationalisering som en nedläggning av I 3 innebär absolut inte kan accepteras. Det vore skönt om också Eric Hägelmark kunde ge det beskedet.
Herr talman! Det finns säkert möjligheter till rationaliseringar utan att man behöver lägga ned förband, men vilka rationaliseringar det kan bli fråga om kan jag inte på rak arm säga. Jag nämnde tidigare att fredsorganisationen istörre omfattning än nu bör anpassas till arméns krigsorganisation. Där har vi alltså möjligheter till besparingar. I övrigt finns det andra områden där man måste bedriva viss sparverksamhet innan man går in för några ytterligare förbandsnedläggningar. Vi har, som jag har nämnt tidigare, byggnationerna, som är ganska omfattande i försvaret. Det byggs i försvaret för 1 miljard varje år. De flesta av dessa byggen är faktiskt för fredsorganisationen. Här finns de största möjligheterna till besparing. Det gäller bara för regeringen att komma med preciseringar i nästa års budget.

Herr talman! Vi har från folkpartiet i motion 1982/83:1797 krävt att man vidtar åtgärder som leder till en föryngring av civilförsvaret. Det är inte rimligt att vi accepterar att den del av vårt totalförsvar som skall ha till uppgift att skydda och rädda liv ej får möjlighet att utbilda även yngre medborgare. Vi i folkpartiet anser att det bästa sättet att lösa personalförsörjningen är att införa totalförsvarsplikt. Denna bör vara könsneutral och utgå från individens förutsättningar. Som en delreform på väg mot slutmålet anser vi att en föryngring av civilförsvaret kan ske, om det varje år direktrekryteras ca 5 000 personer i åldern 20-25 år. I det förslag som folkpartisterna lade fram till 1958 års försvarsutredning gav man exempel på att 1 000-1 500 av dessa bör utgöras av kvinnor, 1 500 av vapenfria män och 2 000 av värnpliktiga som förs till civilförsvaret i stället för till det militära försvaret. Genomför man en sådan föryngring skulle det också bli meningsfullt att utbilda civilförsvarets manskap. Stannar personalen 30-35 år i civilförsvaret är det motiverat med en utbildning. Detta skulle också innebära en minskning av antalet grundutbildade inom det militära försvaret och ge möjligheter till besparing. Det är oerhört viktigt att vi lyfter fram civilförsvaret mycket mer än vad vi gör i dag. Befolkningsskyddet är så betydelsefullt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 i försvarsutskottets betänkande. Civilförsvaret har en stor uppgift att fylla när det gäller befolkningsskyddet. Det känns därför i detta sammanhang angeläget att anknyta till debatten om anskaffning av flygplan och den debatt som förs om JAS. För att få ett så effektivt skydd som möjligt krävs att man har ett förvarningsoch alarmeringssystem. Ett utnyttjande av skyddsrum förutsätter förvarning och alarmering. För detta används samma radarstationer och centraler som inom flygvapnet. Stora brister finns i fråga om radartäckning på lägre höjder liksom i fråga om uthållighet för systemet. Civilförsvarets behov av uthållighet när det gäller radarstationer bör därför tillgodoses. Man sätter ofta anskaffning av flygplan i motsatsförhållande till förstärkningar vad gäller befolkningsskyddet. Jag anser att om man vill öka befolkningsskyddet är luftförsvaret sannolikt den del av det militära försvaret som har största betydelsen. Ett eget luftförsvar kan sannolikt tvinga en angripare att uppträda i ”vågor” för att minska egna förluster. Detta ger möjligheter till förvarning och larm. Skulle vi sakna jaktflyg kan en angripare flyga obehindrat över landet samtidigt som stora svårigheter uppstår att larma befolkningen. För att uppnå högsta möjliga skydd för civilbefolkningen behövs ett system med luftförsvar, alarmering och befolkningsskydd. Herr talman! Karin Ahrland och jag har väckt en motion där vi tar upp de problem som finns för barnomsorgen i samband med att föräldrar gör övning inom försvaret. Vårdnad av små barn är något som inte beaktas på rimligt sätt, när beslut fattas om anstånd för repetitionsutbildning inom försvarsmakten och för övningar inom civilförsvaret. Det finns egentligen inga bestämmelser på området. Det tycks vara så att anstånd beviljas för den som är föräldraledig — alltså upp till tolv månader — men att omvårdnad av barn efter detta inte ger anstånd. Det här problemet finns också inom försvarsmaktens grundutbildning. Enskilda kommer ofta i kläm med nuvarande praxis. Klagomål har framställts till jämställdhetskommittén. Uppgifter i massmedia och erfarenheter från personalvårdskonsulenter visar att det här problemet blir större och större. Är det så att två föräldrar förvärvsarbetar och delar på barnomsorgen blir det ofta stora problem för dem vid repetitionsövning. Det finns fall som redovisats där kvinnan ensam får bära ansvaret för hela - barnomsorgen. Hon måste begära tjänstledighet, om hon inte jobbar i ett yrke där hon kan få deltid. Hon får då inte någon ersättning. Från personalvårdshåll har det framförts att man just i en sådan situation borde ha rätt till ersättning på motsvarande sätt som för vård av sjukt barn. Problemet kan naturligtvis lösas om kommunen går in med barnomsorg under den aktuella tiden, men är det så att kommunen inte kan erbjuda barnomsorg vid den aktuella tidpunkten, bör anstånd med repetitionsutbildningen beviljas. Problemen blir naturligtvis svårare ju senare den enskilde får besked om tjänstgöring inom försvarsmakten eller civilförsvaret. Ju längre tid man har på sig att förbereda andra former av barnomsorg, desto lättare blir det att finna lösningar i de enskilda fallen. En ensamförälder, som har hela eller huvuddelen av barnomsorgen, har självfallet de allra största svårigheterna. En sådan förälder bör få anstånd vid upprepade tillfällen, om inte alternativ barnomsorg kan ordnas. Utskottet skriver i betänkandet att man anser att den fråga som Karin Ahrland och jag tar upp i motion 1238 är viktig. Man talar också om att utskottet tidigare har behandlat en annan folkpartimotion, där vi hävdade att föräldraledighet och svårighet att ordna barntillsyn borde ge rätt till anstånd vid första tjänstgöring och repetitionstjänstgöring inom försvarsmakten. Utskottet nöjer sig dock med att det finns föreskrifter som i huvudsak skulle tillgodose de synpunkter som fördes fram i den motionen och därför också dem som finns i den nu aktuella motionen. Man anser också att eftersom överbefälhavaren skall överväga frågan ytterligare och ta upp den med chefen för försvarsdepartementet, så behövs det inte någon framställning till regeringen. Jag kan som motionär inte dela den uppfattningen. Detta är mycket angeläget. Det är angeläget att något sker snabbt, eftersom det gäller barn och föräldrar som kommer i en mycket besvärlig situation. Detta att överbefälhavaren skall överväga frågan och sedan eventuellt gå vidare hjälper inte de unga människor som i dag har bekymmer med barnomsorgen i samband med att man skall fullgöra tjänstgöring inom försvaret. Det är heller inte rimligt att acceptera, att om en man i en familj arbetar i förvärvslivet medan kvinnan är hemma och vårdar barnen, så får mannen vid repetitionsutbildning full kompensation för inkomstbortfall under tjänstgöring. Om kvinnan däremot genom sitt förvärvsarbete står för familjens inkomst medan mannen vårdar barnen, erhåller familjen — om mannen är inkallad — endast 40 kr. per dag. Familjen kompenseras då inte för det bortfall i familjeinkomsten som uppstår då kvinnan lämnar sitt förvärvsarbete för att under mannens bortovaro ta vårdnadsansvaret för barnen. Man bör verkligen inte bestraffa en familj för att det är mannen som är hemma och vårdar barnen — inte minst från jämställdhetssynpunkt är det angeläget att så inte sker. Det hade därför varit riktigt om utskottet hade ansett att just denna aspekt också skulle föras fram till regeringen för att man i samband med en nödvändig översyn skall inse vikten av att inte diskriminera familjer som valt att låta mannen ha huvudansvaret eller den dagliga vårdnaden av små barn. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 1238.

Herr talman! När det gäller debatten om den militära flygplansproduktionen och sysselsättningen kan en nog så intressant iakttagelse göras. Förespråkarna för satsning på militär flygplansproduktion betonar gärna att endast försvarspolitiska och inte sysselsättningspolitiska bedömningar är avgörande. Samma personer tvekar dock inte att i nästa ögonblick utnyttja hotet om arbetslöshet för att få igenom sina krav på ökade satsningar på militär flygplansproduktion. Detta, herr talman, är ett cyniskt spel med de anställdas trygghet. Allvarliga försummelser när det gäller planering för övergång till alternativ produktion utnyttjas som utpressning. Planeringen för övergång till civil produktion är en mycket viktig fråga. Jag skall dock endast kortfattat ta upp den i dag. Den har varit föremål för åtskilliga debatter här i kammaren på grundval av motioner och interpellationen från vpk. Av den växande opinionens tryck har riksdagsmajoriteten drivits från den ursprungligen totalt negativa hållningen till ett erkännande av statens roll och medansvar för en sådan planering. Men det är tydligen det längsta man vill gå. Några åtgärder som syftar till en sådan övergång vill man inte medverka till. I motion 1982/83:908 har jag tillsammans med flera andra vpk-ledamöter ånyo begärt att ett program utarbetas för civilt utnyttjande av de resurser som kan frigöras genom nedskärning av den militära flygplanstillverkningen och för att trygga sysselsättningen inom den militära flygplansindustrin. I motion 2241, med anledning av JAS-propositionen, ställer också vpk kravet på omedelbara åtgärder för en planmässig övergång från militär till civil produktion inom svensk flygindustri. Vi har tagit fasta på att det i den socialdemokratiska motionen inför JAS-beslutet våren 1982 som ett villkor angavs: ”För den framtida planeringen inom flygindustrin bör det klargöras att något nytt projekt för utveckling av flygplan ej kan vara aktuellt när utvecklingsarbetet för JAS börjar minska i 1990-talets början. Industrin måste därför inrikta arbetet mot en på i huvudsak civil produktion baserad flygindustri.” Vad har då försvarsutskottet, inkl. de socialdemokratiska ledamöterna, att säga som svar på våra motionsyrkanden? Utskottet anser att industrierna visat både vilja och förmåga att utnyttja sina resurser för civila projekt. Liksom försvarsministern räknar man med att de är införstådda med problemen och intensifierar sina ansträngningar att minska beroendet av militär produktion. Och om denna inriktning fortsätter bör statsmakterna, enligt utskottet, ”inte anvisa företagen hur planeringen skall gå till eller söka utföra planeringen i deras ställe”. Så står det faktiskt i utskottsbetänkandet. Jag ställer, herr talman, detta mot vad försvarsutskottet anförde 1979. Då skrev utskottet: ”Utskottet vill för sin del understryka vikten av aktiva insatser på detta område. Det är angeläget att regeringen låter utarbeta ett program för omställning till civil produktion inom flygindustrin.” Springer ni ifrån denna ståndpunkt i dag? Vad får det för följder? Skall arbetare och tjänstemän inom den militära flygplansindustrin än en gång tvingas uppleva hotet om arbetslöshet, när det projekt som ni ämnar genomdriva i dag är slutfört? Eller skall hotet om arbetslöshet också då utnyttjas som påtryckningsmedel för nya mångmiljardsatsningar? Att de borgerliga vill ha en sådan situation kan jag möjligen förstå, men jag kan inte begripa att socialdemokraterna går på det. Det hänsynslösa spelet med anställda inom flygplansindustrin — där Saab-Scania utgör en dominerande del — och regioner med starkt beroende av denna verksamhet, där Linköping och Östergötland intar en särställning, skall tydligen fortsätta. Begångna försummelser kommer att upprepas, om inte opinionstrycket blir tillräckligt starkt för att framtvinga en ändrad attityd. Det är en falsk föreställning att ett genomdrivande av JAS-projektet skalllösa problemen. Faran är att planeringen för civil produktion ytterligare fördröjs och att resurser som behövs för andra områden binds till den militära tillverkningen. Försvarsutskottets inställning förstärker dessa farhågor. Jag yrkar, herr talman, bifall till motionerna 908 och 2241, yrkande 3. Vpk har i en motion tagit upp frågor som rör krigsmaterielexporten. Denna motion kommer upp till behandling i annat sammanhang. I detta betänkande behandlas de avsnitt som berör överförande av viktigare delar av svensk krigsmaterielindustri i samhällets ägo och en plan för en successiv övergång från militär till civil produktion inom den inhemska krigsmaterielindustrin. Jag vill kortfattat ta upp dessa frågor. För ett överförande i samhällets ägo av krigsmaterielindustrin talar en rad skäl. Insyn och kontroll skulle underlättas. Mäktiga kapitalägares intressen i denna typ av industri skapar ett system som motverkar strävandena till nedrustning. Det råder inga tvivel på att bakom krav på såväl vapenexport som svensk upprustning finns starka privata kapitalintressen. Ett statligt övertagande innebär givetvis inte en automatisk lösning av de problem jag här pekat på. En lösning skulle dock underlättas, om privata vinstintressen inte längre hade inflytandet över krigsmaterielindustrin. De skäl som jag anfört för en planering för övergång från militär till civil produktion inom flygindustrin har giltighet för krigsmaterielindustrin i övrigt. Jag behöver därför inte ytterligare argumentera för detta motionskrav. Försvarsutskottet yrkar avslag på motionsyrkandena. När det gäller överförande i samhällets ägo av delar av krigsmaterielindustrin åberopar utskottet ett tidigare uttalande från näringsutskottet. I detta uttalande söker man bygga upp en argumentation emot en sådan åtgärd. Kontrollen kan åstadkommas på andra sätt. Företagen har såväl krigsmaterieltillverkning som civil produktion osv. Inga av dessa skäl kan utgöra ett hinder för ett statligt övertagande. Men om man inte vill ändra på rådande förhållanden får alla argument duga. Ett statligt övertagande av krigsmaterielindustrin skulle inte heller innebära att förutsättningarna för en omställning till civil produktion blir enklare, hävdar näringsutskottet med försvarsutskottets instämmande. Detta är väl ändå det verkliga provet på att argumenten endast nödtorftigt skall stötta under den negativa hållning som utskottet intar till frågan. För att återknyta till vad försvarsutskottet 1979 anförde rörande det angelägna i att regeringen låter utarbeta ett program för omställning till civil produktion inom flygindustrin, måste man säga att en sådan planering givetvis skulle underlättas, om krigsmaterielindustrin vore i samhällets ägo. Förekomsten av viss civil produktion jämsides med den militära kan inte heller vara ett hinder utan en tillgång. Jag yrkar, herr talman, bifall till motion 351.

Herr talman! För mindre än ett år sedan beslutade riksdagen efter omfattande utredningar och lång debatt om riktlinjerna för försvarsoch säkerhetspolitiken. Beslutet omfattade femårsperioden 1982-1987. En betydande enighet förelåg om såväl inriktning som kostnadsnivå. Vi socialdemokrater, som då slogs för reservationerna och återhållsamheten, konstaterar att de borgerliga parterna nu ligger mycket nära eller under då angivna ramar. Som vanligt markerade dock moderaterna då en större beredvillighet att satsa resurser på försvaret än de andra partierna. Samma markering finns även nu från moderat håll, bl.a. uttalad i reservation 3, där de vänder sig emot den besparing på 100 milj.kr. av prisregleringsmedel som föreslagits i budgetpropositionen och som utskottsmajoriteten ställt sig bakom. Jag kan inte förstå denna reaktion från moderaterna mot en mycket rimlig begränsning av det ekonomiska utrymmet, särskilt med tanke på att en betydligt större indragning av prisregleringsmedel beslutades av riksdagen vid 1980 82 års riksmöten — då såvitt jag kan minnas med stöd av moderaterna. Låt mig så övergå till att kortfattat behandla frågan om det militära försvarets fortsatta utveckling. På några punkter markeras skillnaderna mellan å ena sidan propositionens inriktning, som också är utskottets förslag, och å andra sidan förslag från moderaterna, centern och folkpartiet. Skillnaderna kan beskrivas på följande sätt. angesi vårt förslag ger i fortsättningen möjlighet att behålla ett väl balanserat försvar. Detsamma kan även sägas om moderaternas förslag, som genom sin högre ram ger utrymme för bibehållande av bl.a. den tolfte jaktdivisionen och en femte Norrlandsbrigad. Den av moderaterna föreslagna ekonomiska ramen anser vi däremot, bl.a. av samhällsekonomiska skäl, ej försvarbar. Centerpartiets förslag överlåter till ÖB att inom en snävare ram än den moderaterna föreslår behålla inriktningen mot en femte Norrlandsbrigad samt att uppskjuta beslutet om den tolfte jaktdivisionen. Förslaget kan enligt min mening betecknas som ”vilja men inte våga”. Därutöver torde ett uppskov med beslutet om den tolfte jaktdivisionen vara det absolut sämsta alternativet för såväl försvaret som berörd personal och samhällsekonomin. Folkpartiets förslag slutligen visar på nytt att politik är det möjligas konst. Inom samma ramar som vi socialdemokrater föreslår anser folkpartiet att såväl den femte Norrlandsbrigaden som den tolfte jaktdivisionen kan inrymmas. Visserligen läggs även här planeringsansvaret på ÖB, att i en kommande programplan redovisa möjligheterna till måluppfyllelse. Hur är detta möjligt? Vilka lösningar har folkpartiet? Är det månne folkpartiets syn på värnplikten och direktrekryteringen till andra uppgifter inom totalförsvaret som skall bereda plats för de materiella innehåll som nu föreslås men ganska illa stämmer med anvisad ram? Eller är det möjligen så att centern och folkpartiet har glömt de högt uppställda sparmålen som innefattades i 1982 års försvarsbeslut. Herr talman! Jag avser nu att övergå till att behandla de civila delarna av totalförsvaret, främst då civilförsvaret, det ekonomiska försvaret och övrigt totalförsvar. Inom utskottet råder en stor enighet om att grunden för planeringen av civilförsvarsverksamheten de närmaste åren utgörs av 1982 års försvarsbeslut. Liksom statsrådet anser vi att beslutet att stärka resurserna för befolkningsskyddet är en viktig del av försvarsbeslutet. Arbetet med att samordna civilförsvaret med den kommunala verksamheten kommer att vara en betydelsefull del av civilförsvarets verksamhet de närmaste åren. Ett antal utredningar behandlar frågor som är av betydelse för denna samordning. Den tidsplan som gäller för övergång till kommunal ledning och planläggning bedömer utskottet som viktig, om de uppsatta målen skall nås. I 1982 års försvarsbeslut fastlades även inriktning och mål för det ekonomiska försvaret under den närmaste femårsperioden. Budgetpropositionen återger dessa ställningstaganden. Motion 444 föreslår en ny målsättning för det ekonomiska försvaret. Denna nya målsättning skulle innefatta en helhetssyn på folkförsörjningen. Under den tid denna nya helhetssyn utarbetas skall resurser tilldelas det ekonomiska försvaret enligt överstyrelsens för ekonomiskt försvar förslag. Vid utskottets behandling av det ekonomiska försvarets roll har utskottet ansett det svårt och olämpligt att under pågående försvarsperiod ompröva målen för det ekonomiska försva ret. Utskottet förutsätter därmed att regeringen inför nästa försvarsbeslut, liksom inför tidigare försvarsbeslut, prövar frågan om mål för totalförsvaret. Så till sist en så liten fråga att den kunnat samla borgerligheten till en gemensam reservation. Frågan gäller huruvida en resursförstärkning skulle tilldelas civilförsvarsstyrelsen eller civilbefälhavarkanslierna. Utskottet gör den bedömningen att den föreslagna förstärkningen är angelägen om styrelsen på ett bra sätt skall kunna lösa sina arbetsuppgifter och för att de ökade arbetsuppgifter för myndigheterna som följer av 1982 års försvarsbeslut skall kunna genomföras. Utskottet gör dessutom den markeringen att de olika förslagen om var förstärkningen bör sättas in ej skall ställas mot varandra.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 Underlaget utgörs av statsrådet Dahls förslag om medel för oljelagring m.m. som i prisläget i november 1982 skulle svara mot inköp av ca 600 000 m? olja. Den föreslagna volymen innebär en minskning i förhållande till oljelagringsprogrammet med ca 300 000 m?. Motivet för minskningen är den sjunkande oljekonsumtionen och det statsfinansiella läget. Med anledning av förslaget har två motioner väckts: vpk-motionen 1109, som förordar att oljelagringsprogrammet skall ligga fast och den moderata motionen 1796, som föreslår en ytterligare sänkning utöver den av regeringen föreslagna medelsramen med 100 miljoner. Moderaterna i utskottet har i en reservation uttryckt förhoppningen att de tendenser till sjunkande oljepriser som förefanns skall möjliggöra att lagringsmålet 600 000 m? skall uppnås även med det lägre anslaget. Utskottsmajoriteten kan ej dela denna förhoppning, och den osäkerhet beträffande lagringsmålet som blir en följd av moderaternas förslag kan ej godtas. Utskottet uttalar i stället att den föreslagna inlagringsvolymen bör eftersträvas även med en prisnivå som överstiger prisläget i november 1982. Herr talman! Jag yrkar bifall till försvarsutskottets betänkande och avslag på motion 1109 och på den till betänkandet fogade reservationen. Så till slut en liten kommentar beträffande frågan om försvarsindustrin. Vpk vill ju göra frågan om övergång till civil produktion i försvarsindustrin till ett självändamål. Med andra ord är det viktigaste av allt, enligt vpk, att dessa industrier snarast tillverkar annat än försvarsmateriel. Det är vi inte beredda att ställa upp på. Tvärtom är det förhållandet att Sverige upprätthåller en egen produktion av försvarsutrustning en viktig förutsättning för tilltron till den svenska neutralitetspolitiken. Det är väsentligt att den industri som tillverkar utrustning för försvaret är föremål för stark samhällelig insyn och kontroll. Men den kontrollen kan åstadkommas och åstadkoms också på skilda sätt. Enligt utskottets mening bör det emellertid inte förutsättas att staten har ägaransvaret för industrin i fråga. Det bör vidare påpekas att den del av produktionen som avser krigsmateriel är jämförelsevis liten i många företag. Att ett industriföretag till någon del tillverkar krigsmateriel kan knappast vara ett tillräckligt skäl för förstatligande av företaget i dess helhet. Att staten övertar endast delar av tillverkningen vid ett företag torde i regel vara svårgenomförbart, särskilt i de fall då krigsmaterielproduktionen är nära sammankopplad med civil produktion. Ett förstatligande av krigsmaterielindustrin kan inte heller sägas innebära att förutsättningen för en omställning till civilproduktion blir bättre. När vi upphandlar försvarsmateriel är det naturligtvis extra viktigt att upphandling och leveranser sker på ett sådant sätt att vi i en krissituation inte blir beroende av det land där vi upphandlar försvarsmateriel.
Herr talman! Jag vill först tacka Roland Brännström för hans positiva sätt att uttala sig om moderaternas intresse för svensk säkerhetspolitik på kort sikt och för vår framtida fred och frihet. Roland Brännström sade att vi ett tidigare budgetår hade varit med om att minska utgående priskompensationsindex. Det var i slutet av den förra femårsperioden, när vi tillämpade nettoprisindex och utvecklingen vad gäller köpkraft för försvaret var sådan att nettoprisindex gav överkompensation. Det var i det läget som vi var med om att i någon mån minska den överkompensationen. Nu har vi fått ett nytt index, som Roland Brännström och jag så sent som för tio månader sedan var helt överens om var ett rättvisande index. Men nu säger åtminstone vissa socialdemokrater att man skall ta bort 100 milj.kr. under innevarande budgetår. Jag tycker det är förunderligt att — sedan man kommit fram till ett nytt och, som man räknar med, rättvisande försvarsprisindex — man redan första året skall förändra möjligheterna och se om index verkligen ger försvaret en rättvis kompensation.
Herr talman! Jag har vid ett par tillfällen tidigare i dag här i kammaren redogjort för hur vi ser på problematiken med dessa anslag. Att vi inte har kunnat precisera oss exakt är helt och hållet regeringens fel, eftersom regeringen inte har preciserat någonting, utan bara sagt att man skall spara på byggnation, repetitionsövningar och materielanskaffning. Men hur mycket regeringen skall spara har den inte talat om, och det är detta saken gäller. Hur mycket skall man spara? Jag har i mitt huvudanförande i dag uppmanat regeringen att i nästa budgetproposition spalta upp sparverksamheten, så att man kan planera efter det. Jag håller fortfarande fast vid att det går att planera in såväl den femte Norrlandsbrigaden som den tolfte jaktdivisionen. Det beror bara på hur mycket man sparar på det som regeringen har angett.